Herr talman! Ett försvarsbeslut innebär en långsiktig planering av totalförsvaret. Dess konsekvenser gäller inte enbart den närmaste femårsperioden utan får avgörande betydelse också för hur vårt försvar kommer att vara utformat i början av nästa sekel. Det är därför synnerligen viktigt att belysa totalförsvarets olika delar. Jag kommer i mitt anförande att ägna mig åt totalförsvarets civila del -- det som i dagligt tal kallas civilförsvaret. Vårt totalförsvar skall motverka att Sverige dras in i krig eller kriser i omvärlden, skydda landet mot verkningarna i detta sammanhang och trygga för landet nödvändig försörjning. Dessutom skall totalförsvaret värna civilbefolkningen mot verkningarna av krigshandlingar genom att bereda skydd, rädda nödlidande, ombesörja vård och trygga en livsnödvändig försörjning. Möjligheterna att klara dessa uppgifter bestäms i hög grad av det fredstida samhällets tillgångar, robusthet och förmåga till omställning. Detta är grunden för totalförsvarets civila del. Totalförsvaret skall vara uppbyggt och organiserat så, att det är en hela folkets angelägenhet. Av största betydelse är att medborgarna så långt som möjligt bereds tillfälle att efter egen förmåga bidra till landets försvar. Detta krav tillgodoser vi i vårt land genom att vårt totalförsvar bygger på plikttjänstgöring. De frivilliga försvarsorganisationerna gör också viktiga insatser härvidlag. Formuleringarna beträffande civilförsvarets huvuduppgifter har diskuterats i utskottet. I regeringens proposition angavs två huvudpunkter: att värna civilbefolkningen och att stödja försvarsmakten. Utskottet menar att det här är de egentliga huvuduppgifterna men tillägger att upprätthållandet av de viktigaste samhällsfunktionerna är en så viktig förutsättning för att man skall klara dessa uppgifter att det bör betraktas som en särskild huvuduppgift. Vi kristdemokrater stöder härvidlag det som sägs om att huvuduppgifterna för totalförsvarets civila del är: --att värna civilbefolkningen mot verkningarna av krigshandlingar och att under kriser och krig trygga en livsnödvändig försörjning, --att under kriser och krig stödja försvarsmakten samt --att, för fullföljandet av dessa uppgifter, under kriser och i krig upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna. Det är av stor vikt att civilförsvaret har tillräckliga resurser för att kunna lösa dessa uppgifter. Ju större förmåga civilförsvaret får i detta avseende, desto bättre försvarsvilja erhåller allmänheten. Därav följer att det blir lättare för försvarsmakten att fylla sin uppgift. Beredskapen inför krig, krigsfara och andra säkerhetspolitiska hot bygger till stor del på vårt samhälles inneboende styrka. Till detta kommer beredskapsåtgärderna inom den civila delen av totalförsvaret. Om vi tidigt tar hänsyn till sårbarhet och risker minskar behovet av kostnadskrävande beredskapsåtgärder. Dessutom ökar säkerheten i det fredstida samhället. Ansvar för en verksamhet i fred innebär motsvarande ansvar i krig. Den lokala förankringen av beredskapsarbetet betonas. Kommunerna har ju övertagit uppgifter från staten. Således är kommunstyrelsen sedan 1986 högsta civila totalförsvarsmyndighet på lokal nivå, vilket innebär att kommunerna har ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksamheten vid beredskap och i krig samt för den planläggning som sammanhänger med detta. Herr talman! I Kds-motionen Fö8 behandlas frågan om det svenska samhällets sårbarhet. Det är befogat att ställa frågan om vi över huvud taget bryr oss om den civila beredskapen tillräckligt mycket. Det moderna samhället är komplicerat. Även en relativt liten, naturlig händelse kan leda till stora problem. Ett kraftigt snöfall kan innebära att många av oss blir utan elektricitet åtskilliga timmar. Utan elektricitet slutar spis, kyl, belysning, radio/TV m.m. att fungera, och många bostäder kyls ner. Sårbarheten har blivit allt större i bl.a. näringslivet och sjukvården, där utvecklingen har gått mot specialisering, integrering och beroende av datorer och elektronik. Det faktum att vårt land fått allt fler äldre människor ökar kraven på civilförsvaret. Behovet av information om totalförsvaret är stort med tanke på alla de människor som har invandrat till vårt land. Transporter, telekommunikationer och elförsörjning benämns vitala samhällsfunktioner. Dessa tre funktioner förväntas givetvis ha tillräcklig kapacitet och kunna motstå en angripares bekämpning. Här måste vi verkligen ha stryktåliga och flexibla system. Vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet, hör till det livsnödvändiga. Dricksvattnet är sårbart. Undermåliga vattenledningar, avsaknaden av reservkraft för pumpar och laboratorieberedskapen för hygienkontroll är saker som måste uppmärksammas. Storstädernas försörjningsberedskap måste särskilt uppmärksammas liksom storstads och tätortsmänniskornas livsvillkor. Herr talman! Som nämnda exempel visar är det av stor vikt att samhällsfunktionerna är robusta och att de har en sådan kapacitet att grundläggande behov kan tillgodoses. I Kds-motionen Fö8 hävdas det att det är av stor vikt att en grundlig utredning får visa på samhällets sårbarhet och konsekvenserna härav för civilförsvaret. En utredning skulle också innebära ökad förståelse bland oss medborgare för civilförsvarets stora betydelse. Det gläder därför oss kristdemokrater att utskottet delar motionärernas uppfattning att det finns skäl att överväga samhällets beredskap mot olika fredstida hot. Enligt utskottets mening bör regeringen ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att utreda den civila delen av totalförsvaret enligt propositionens inriktning. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! I all enkelhet och korthet vill jag bemöta det något patetiska i Ingvar Björks inlägg. Han säger att försvarsutskottets majoritet har beslutat om nedläggning av F 13 och att han har reserverat sig mot detta. Det är egentligen alldeles riktigt. Men det betyder egentligen att Ingvar Björk står vid sidan av den partimotion som hans parti har lagt fram. Han ställer sig vid sidan av realbehandlingen i utskottet. Norrköpingsopinionen hade gett honom kalla fötter och han gjorde sin reservation. Jag vill att detta skall vara noterat för norrköpingsborna, som menar att Ingvar Björk är en rese i denna fråga. Jag tycker att hyckleriet har nått sin gräns med det hållna anförandet.
Herr talman! Jag gjorde på så sätt, Arne Andersson, att jag först röstade för att Karlsborg inte skulle läggas ned. Det var min absoluta mening att det inte skulle ske. Jag var glad för det. Norrköping. Då fanns ett förslag från socialdemokrater, moderater, folkpartister, centerpartister och kds:are som talade för att man skulle lägga ned Norrköpingsflottiljen. Jag vägrade att gå med på detta och röstade emot.

Herr talman! Henrik Landerholm sade att det saknas substans och att det är fråga om missnöjesyttringar när vi uttalar oss om personalområdet. Jag vet inte om Henrik Landerholm riktigt har läst det här avsnittet i propositionen och vad resonemanget där går ut på. I propositionen nämns ingenting om hur viktig personalen är. Vad som beskrivs är hur avvecklingen skall gå till och att man skall inrikta sig på att den skall ske skyndsamt. Det står ingenting som skulle vara av värde för en kvalitetshöjning inom försvaret. Därtill lade jag också märke till att Henrik Landerholm när det gäller personalområdet endast hänvisade till reservation 28. Jag tror att Henrik Landerholm har ett alldeles speciellt skäl till detta. I reservation 29 trampar vi nämligen litet grand på ömma tår. För dem som inte tagit del av dessa reservationer kan jag tala om att reservation 28 bl.a. handlar om lagen om offentlig anställning och hur åldersstrukturen skall se ut, vilket jag tidigare tog upp i mitt anförande. Befälsutredningen bedömde i sitt betänkande att en yrkesofficer skulle kunna vara kvar i fältförbanden upp till 45 års ålder. Detta är vad en utredning kommit fram till, en utredning som för oss andra utgjort en typ av plattform. Vad ÖB och regeringen sanktionerar är att man godtyckligt går ned till en gräns på 40 år. Om man nu efter personalutvecklingarna fastställer gränsen till 40 år, innebär det att det kommer att återstå ytterligare en stor övertalighet av yrkesofficerare. Det är en arméutredning som har beräknat detta. Om man sedan höjer åldersgränsen till 45 år, uppstår helt plötsligt en undertalighet, vilket beror på att man är så inriktad på att avskeda den äldre personalen. Är det detta som Henrik Landerholm avser när han säger att det saknas substans i det som vi framför i reservation 28? Här skiljer han och jag oss faktiskt väldigt mycket åt. I reservation 29 redovisar jag hur regeringen har handlagt fullmaktstjänsterna.

Herr talman! För någon vecka sen speglades den försvarspolitiska debatten i TV-programmet Glashuset. I programmet raljerade man friskt med oss riksdagsledamöter. I slutet av programmet förutsåg man att dagens försvarspolitiska debatt enbart skulle handla om bypolitik, dvs. lokala frågor. Efter att ha lyssnat på ungefär hälften av debatten och efter att ha noterat vilka övriga ledamöter som finns kvar på talarlistan, kan jag konstatera att man i programmet Glashuset kommer att få rätt. Jag skall villigt erkänna att skälet till att jag står i talarstolen inte är att jag är någon försvarspolitiker. Jag kan t.o.m. erkänna att jag dessutom är kronvrak och inte har någon som helst anknytning till försvarspolitiken eller till försvaret. Jag står här därför att jag är norrköpingsbo, och det skall jag inte hyckla om. Jag står här därför att jag har lyssnat på de åsikter och synpunkter som har framkommit från dem som är berörda i Norrköping av det försvarsbeslut som nu skall fattas. Jag vill ändå försvara bypolitiken. Bypolitik används ofta som ett skällsord. Jag tycker att det är viktigt att vi i den här församlingen faktiskt tar hänsyn till lokala opinioner. Det finns ändock en viss poäng med att vi i den här församlingen representerar olika delar av landet. Men om vi enbart såg till vår egen orts intresse -- lokalpatriotism --, vore det allvarligt. Det som emellertid ligger i hela vårt arbetssätt är ju att väga ihop de lokala synpunkterna med helhetssynen. När det gäller F 13, flygflottiljen i Norrköping, skulle jag vilja pröva och väga de lokala argumenten -- kalla dem gärna bypolitiska -- emot de argument som anförs när det gäller helheten i försvarspolitiken, eftersom det säkert finns andra som behärskar det här mycket bättre än jag. Det första argument som lokalt har lyfts fram är att F 13 i Norrköping är en mycket modern flottilj. Såvitt jag förstår finns det ingen i den här församlingen som har som sin uppgift att värna om försvarspolitiken som motsäger detta påstående. I utskottets betänkande säger man tvärtom att F 13 är en utomordentligt modern flottilj. Den är t.o.m. så modern att det inte finns någon som funderar på att lägga ned eller ens reducera den verksamhet som bedrivs på F 13 i Norrköping, utan verksamheten skall flyttas. Det är inte någon enkel operation. Efter färdigställandet av utskottets betänkande har flygvapenchefen redogjort för de anställda i Norrköping och på andra orter, där F 13 har verksamhet, vad en flyttning innebär. För att kunna lägga ned eller flytta F 13 skall man först flytta jaktdivisionen med personal och flygplan från Norrköping till Ronneby. För att få plats med den verksamheten i Ronneby skall delar av spaningsdivisionen flyttas från Ronneby till Karlsborg. För att kunna ta emot delar av spaningsdivisionen i Karlsborg måste man flytta viss verksamhet från Karlsborg till Söderhamn. Och för att ekvationen i slutänden någorlunda skall kunna gå ihop skall vissa uppgifter som tidigare Kan det verkligen kallas för bypolitik och lokalpatriotism att ställa frågan om det är försvarspolitiskt förnuftigt med dessa omflyttningar? Är det klokt att sätta i gång den här flyttkarusellen? Naturligtvis skulle man få sådana här konsekvenser oavsett vilken flottilj man än lade ned. Man behöver väl inte vara lokalpatriot för att ställa sig frågan om det inte är ''svårare'' att lägga ned en flottilj vars verksamhet alla tycker är bra. Det måste vara extra svårt. Så till det andra argumentet. Många här har redan sedan i morse betonat att det är svårt att få pengarna att räcka till, och att proceduren i försvarsutskottet har varit en oerhört smärtsam. Man har försökt att få kronorna att räcka till till den organisation som man vill ha. Vid studerande av betänkandet och de handlingar som överbefälhavaren har lagt fast ligger till grund för betänkandet undrar man egentligen hur mycket ekonomin spelat in i slutänden. För att referera till det underlag som försvarsutskottet har haft visar det sig nämligen -- utan att lägga några försvarspolitiska synpunkter på det hela -- att besparingen om man skulle välja att avveckla F 10 i Ängelholm skulle bli drygt två miljarder kronor. För att referera regeringens förslag när det gäller F 6 i Karlsborg står det i betänkandet att de förändringar som totalt föreslås kommer under de närmaste fem åren att ge ungefär 400 milj.kr., varav merparten ligger i nedläggningen av F 6. När det gäller nedläggningen av F 13 i Norrköping skriver man: ''Enligt kalkyler som redovisats inför utskottet ger en nedläggning av F 13 inte lika stora besparingar under femårsperioden som en nedläggning av F 6 skulle ha gett.''

Är underlaget till betänkandet av det slag att man med nödvändighet kommer fram till den slutsatsen? Handlar det enbart om lokalpatriotism när man frågar sig om försvarsutskottet har halkat snett? Jag kan framföra ett tredje bypolitiskt argument -- för att fortsätta att använda det litet vulgära språkbruket. I försvarsutskottets betänkande refererar man till den socialdemokratiska motionen, vilken jag har invändningar emot. Majoriteten i försvarsutskottet delar uppenbarligen uppfattningen som framförs där. Ett skäl att ha kvar F 6 i Karlsborg sägs vara närheten till Östersjön. Jag har varit inne på det här tidigare i dag, och om jag vore lagd åt det Wachtmeisterska hållet, det nydemokratiska hållet, skulle jag litet raljant ta fram en Sverigekarta och redovisa för riksdagen att Norrköping faktiskt ligger ännu närmare Östersjön än Karlsborg. Britt Bohlin och andra har visserligen i dag sagt att det här argumentet inte är det enda. I försvarsutskottets betänkande används faktiskt påståendet att Karlsborg ligger så nära det känsliga, det försvarspolitiskt så viktiga området Österjön som ett argument. Återigen frågar jag mig om man kan kalla det bypolitik eller om det är trångsynt att fråga sig huruvida detta argument är riktigt, hederligt och klokt. Det finns ytterligare ett argument som har nämnts lokalt. Man har naturligtvis refererat och följt den debatt som har förts de senaste månaderna, ja hela året, sedan ÖB lade fram sitt förslag. Det är rätt som det har sagts att överbefälhavaren av outgrundliga skäl har kommit fram till att F 13 är den flottilj som bör avvecklas först. Men man kan konstatera att inget politiskt parti i den här församlingen säger att man i första hand borde avveckla F 13 i Norrköping. I kväll kommer vi att fatta ett beslut som innebär att endast en flottilj läggs ned. Det finns som sagt inget parti som säger att det skall vara F 13. Socialdemokraterna säger att om man skall avveckla en flottilj skall det vara F 10 i Ängelholm. De borgerliga säger att om man skall avveckla en flottilj skall det vara flottiljen i Karlsborg. Ny demokrati säger att om man skall avveckla någon flottilj, vilket man inte skall, skall man avveckla F 16 i Uppsala. Då är det väl inte särskilt förvånande eller bypolitiskt trångsynt att som norrköpingsbo ställa sig en fråga. Är det egentligen så klokt att komma fram till kompromissen att avveckla F 13 i Norrköping? Jag tycker att vi i denna kammare skall anföra lokalpatriotiska skäl. Problemet i den här diskussionen är egentligen inte att jag och en del andra talare försöker framföra de argument som nämnts på våra orter. Det stora problemet är att det inte finns någon som konsekvent har stått upp och försvarat helheten. Försvarsministern har tyvärr lämnat kammaren, men redan när han presenterade sin proposition bjöd han upp till den här regionalpolitiska krigsdansen. Han sade att om riksdagen av någon anledning inte vill lägga ned Karlsborg får man väl lägga ned flottiljen i t.ex. Norrköping. När inte ens försvarsministern konsekvent och envist slår vakt om de försvarspolitiska argumenten, vem skall då göra det? Avslutningsvis har jag en fråga till försvarsutskottets ordförande Arne Andersson, som redan på morgonkulan angreps av den lokala opinionen ifrån Östergötland. Sedan angrep han Ingvar Björk, vilket jag tycker var ett grovt övertramp. Det hedrar Ingvar Björk att han har lyssnat på opinionen och tagit intryck. Däremot är det mera allvarligt att Arne Andersson inte ens lyssnar på sina egna argument. Arne Andersson säger sig vilja försvara F 13, men han står inte konsekvent fast vid den uppfattningen och driver den inte här i kammaren. Det är i så fall mera klandervärt att inte ens lyssna på sig själv än att lyssna på andra kloka människor. Är Arne Andersson, efter det att han har hört argumenten i denna kammare, beredd att ta hänsyn till de argument som har framförts ifrån Norrköping? Dessa argument är förvisso lokalpatriotiska och bypolitiska, men jag har svårt att se att de strider mot den försvarspolitiska målsättning som Arne Andersson säger sig vilja försvara.

Herr talman! Nej, Arne Andersson behöver inte bekymra sig för min del. Jag glömde bort att yrka bifall till reservation nr 22, vilket jag nu gör så att ingen missförstår mina avsikter. Jag var nyfiken, Arne Andersson, på det faktum att de borgerliga i försvarsutskottet säger sig vilja behålla F 13 i Norrköping. Sedermera har jag förstått att det av olika skäl är omöjligt att avveckla F 6 i Karlsborg. Jag förstår dock inte varför Arne Andersson omedelbart drar slutsatsen att det innebär att man måste lägga ned flottiljen i Norrköping. Av flera skäl menar jag att man faktiskt kan fundera på om det är en nödvändigt följd av att man behåller F 6. Det kan hända att man lägger ned en flottilj som man i förlängningen upptäcker är mycket värdefull. Det kanske visar sig att man lägger ned ''fel'' flottilj. Vad skulle ett sådant beslut kosta?

Jag förstår att det här är ett krav som är svårt att ställa på mina partivänner, eftersom de redan i utgångsläget har sagt att de vill lägga ned F 13. Men Arne Andersson borde faktiskt vara frestad att hålla med om ett sådant resonemang. Opinionen i Norrköping har inte till varje pris krävt att man skall behålla F 13 -- så har i alla fall inte jag uppfattat det. Däremot kräver man att det skall göras en lika noggrann analys av vilka konsekvenser det får att avveckla F 13 som man har gjort beträffande F 6 i Karlsborg. Är detta, Arne Andersson, ett fullständigt orimligt krav?

Herr talman! Först vill jag beklaga att vi har bara två repliker, för jag upptäcker ju att en dialog med Hans Lindblad gör att man lär sig mycket. Mitt försök att debattera försvarspolitik här i dag må ha varit förvirrat, som Arne Andersson sade, men jag konstaterar ändå att den som enligt ett enigt försvarsutskott besitter en utomordentligt stor kunskap om försvarspolitik inte på någon enda punkt har motsagt vad jag påstod i mitt anförande. Inte på en enda punkt har han sagt att de skäl som jag anförde -- av bypolitisk natur -- var i grunden felaktiga.

Herr talman! Jag har kanske inte så stor anledning att lägga mig i det senaste resonemanget om varför försvarsberedningen havererade. Det är knappast ens en akademisk debatt. Den som vet att försvarsberedningen inte hade kommit längre än till att möjligen producera mycket text, men inte ens var nära att avsluta det säkerhetspolitiska betänkandet, bl.a. återstod freds och krigsorganisationerna, behöver inte fundera över varför man under de första dagarna i december för ett och ett halvt år sedan beslutade att lägga ned arbetet och att det inte skulle bli något försvarsbeslut. Denna råa verklighet behöver inte nötas särskilt mycket för att man skall förstå att uppgiften var omöjlig. Bengt Harding Olson bör med varsam hand frisera uttalandet om den förskräckliga brådskan, som han har poängterat gång efter annan. Det sker väl till hösten eller vintern. Men det är ingen ko på isen, helt enkelt för att ett försvarsbeslut nu skall fattas. Det är inte fråga om att detta försvarsbeslut på något sätt skall korrigeras. Det är inte fråga om någon granskningsuppgift i den meningen. Men det har sagts att beredningen parallellt skall kunna ha en uppföljande uppgift, och det är viktigt. Jag ser att Bengt Harding Olson skakar på huvudet. Jag tillåter mig härvidlag att ha tolkningsföreträde, så därom behöver vi inte strida.
Herr talman! Det är säkert riktigt som Arne Andersson säger att det i försvarskommittén producerades mycket text men inga förslag. Det har också sagts att Carl Johan Åberg tyckte att hotbilden hade förändrats så kraftigt att man inte visste i beredningen vad man egentligen skulle komma fram till och vilka beslut som skulle fattas. Men det var just det som är poängen. Det kommer ständigt att bli så att hotbilden är oklar. Vad drar man för slutsatser av en oklar hotbild? Jo, att man skall ha ett flexibelt försvar. Det skall vara ett försvar som kan möta de olika hotbilderna. Fienden kommer inte bara från norr, som det under lång tid har talats om. Redan det faktum att man förutsätter att fienden kommer norrifrån gör att han säkert kommer från söder. Vi måste vara öppna för att hotbilden är osäker. Det försvar vi skapar i dag är egentligen till för att användas omkring år 2000. Men hur hotbilden då kommer att se ut har vi inte ett dugg aning om. Poängen med min modell är att den är flexibel och att den kan växa till efterhand som hoten ökar i omfattning. Nu skall vi inte dribbla, Arne Andersson, med försvarsutskottets skrivningar. Tanken är, om jag har förstått rätt, det får vi väl höra av Sture Ericson eller något annat sanningsvittne, att beredningen skall tillsättas omedelbart. Jag påstår bestämt att det inte skall handla om passivt, retroaktivt kontrollerande, utan beredningen skall utgöra en styrfunktion. Där är tydligen Arne Andersson och jag oense, men jag påstår att det är försvarsministern som har tolkningsföreträde här. Försvarsministern har sagt att det handlar om en styrfunktion. Det kan vi kontrollera i snabbprotokollet i morgon.

Herr talman! Jag tror att vi är överens om principerna, Arne Andersson. Jag hade bara hoppats att de hade återspeglats litet tydligare i försvarsbeslutet, men jag vet att Arne Andersson inte har haft någon lätt situation här. Det är korrekt att om man skall få ett flexibelt försvar måste det finnas en minimikvantitet, annars är det inte mycket man kan göra. När vi talar om flexibilitet antyder Arne Andersson att det är en flexibilitet över land och att att gäller att flytta trupper från det ena stället till de andra. Det är viktigt. Men det jag talar om som extra angeläget är en flexibilitet över tiden. I en fredssituation har man en nivå på det flexibla försvaret. När orosmolnen börjar komma nere i Centraleuropa eller i Östeuropa skall man växla upp under tiden, så att man är parat och färdig på ett rimligt sätt, om vi skulle råka illa ut i en krigssituation. Det är den flexibiliteten som är mycket viktig. Det är den flexibiliteten som ligger i den skånska modellen, där man har en tillväxtförmåga. En ynka pansarbrigad kan växlas upp till först två och sedan ytterst till tre fullvärdiga moderna pansarbrigader.

Herr talman! Under den senaste månaden har personalorganisationer från F 13 med stor kunskap och sunt förnuft övertygat många riksdagsledamöter om att en nedläggning av F 13 förmodligen är århundradets sämsta försvarsbeslut. Personalorganisationerna och samtliga anställda förstår inte varför de skall bestraffas, och det gör inte jag heller. Försvarsutskottet anser att F 13 är en modern flottilj. Dess strategiska placering är viktig med närheten till ostkusten och Östersjön. Trots detta konstaterande och de skäl som Lars Stjernkvist och Ingvar Björk framhöll i sina anföranden skall verksamheten upphöra. Vad är då skälet till att F 13:s verksamhet skall upphöra i Norrköping? Jo, enligt utskottets mening skall vi inte i första hand ha ett försvar för att försvara vårt land, utan vi skall ha ett försvar där främst regional och arbetsmarknadspolitiska argument skall råda. Detta betraktar jag som horribelt. Det är i grunden fullständigt felaktigt. Flottiljernas existens skall avgöras av försvarspolitiska skäl och inte av arbetsmarknadspolitiska skäl. Hur kommer det annars att se ut? Flottiljer och regementen skulle vara utplacerade efter i vilket stödområde kommunerna befinner sig. Om försvarsutskottet fortfarande anser att arbetsmarknadsskäl skall beaktas, torde detta tala för F 13:s fortlevnad med tanke på den mycket besvärliga situation som Norrköpings kommun befinner sig i. I Norrköping är arbetslösheten långt över genomsnittet i dag, 5 %. Över 4 000 Norrköpingsbor är öppet arbetslösa. Dessutom befinner sig kommunen i en mycket besvärlig ekonomisk situation. Flera hundra människor väntar med stor oro på besked om kommande uppsägningar. Den sista textilfabriken, Strömma i Att i detta läge av arbetsmarknadsskäl flytta och lägga ned F 13 med 1 100 anställda är och förblir en mycket dålig lösning. Herr talman! Mitt samvete och förnuft gör att jag kommer att rösta för reservation 22, som innebär att Bråvalla flygflottilj, F 13, skall vara kvar i den svenska försvarsorganisationen.

Herr talman! När den försvarspolitiska propositionen kom gladdes man åt att regeringen hade det stora förnuftet att föreslå ett bibehållande av Bråvalla flygflottilj. Detta trots att många argumenterat för en nedläggning av F 13. Sedan kom dessvärre en motion från Socialdemokraterna om att avveckla Bråvalla i Norrköping. I det läget började man ana ugglor i mossen, och därför skrev jag själv en motion där jag sökt motivera varför just F 13 skall finnas kvar och varför man redan nu borde slå fast att östra Sverige också långsiktigt måste ha ett trovärdigt luftförsvar, där F 13 och flygvapnet är en central faktor. Det är helt uppenbart att Bråvalla täcker upp ett för Sverige synnerligen operativt viktigt område. Befolkningscentra, industrier, sjukhus, ledningsfunktioner och kommunikationer är exempel på viktiga försvarsobjekt. F 13 är vidare den flottilj som har den nödvändiga närheten till Östersjön och Gotland, vilket här också påtalats tidigare under debatten. Närheten till viktiga insatsområden kan vara helt avgörande i en krigssituation. Utan F 13 kommer övervakningen av Östersjön att avsevärt försvåras. Närheten till försvarsindustrin, bl.a. SAAB, gör att ett utprovningsarbete med JAS kan ske smidigt och utan större föranstalter. Vid fortsatt taktikutprovning är närheten synnerligen positiv. De investeringar som gjorts i fastigheter m.m. på senare tid gör att en avveckling av F 13 skulle framstå som kapitalförstöring av helt oförsvarliga mått. Den inlösen av fastigheter som F 13 genomfört, tillsammans med övriga bullerdämpande åtgärder, gör att Bråvalla i förhållande till andra flottiljer från bullersynpunkt har goda förutsättningar att klara en framtida placering av JAS. Genom att banorna på F 13 korsar varandra med 90° blir bullerfördelningen optimal. F 13 fungerar i dag mycket tillfredsställande avseende flygtidsproduktion, personalbemanning, moderna lokaliteter och lokalrekrytering av värnpliktiga. Flottiljen servar också andra förband. Den skrivning om utvecklande av storflottiljer som fanns i propositionen borde enligt min mening resultera i att F 13 behålls också långsiktigt. Med de exempel på motiv som jag angett saknas relevanta skäl för att avveckla en ur strategisk synpunkt väsentlig flygbas. Dessvärre har jag nu fått rätt i mina farhågor. Den oro som jag kände när den socialdemokratiska motionen väcktes, fanns det fog för att känna. Socialdemokraterna har emot regeringens vilja lyckats samla en majoritet i försvarsutskottet, vilket nu innebär att det som kallas Ostkustens enda flygflottilj skall avvecklas. Det är ett hårt slag mot den samlade försvarspolitiska syn som regeringen har, och det är ett hårt slag mot Norrköping, som redan nu har ett synnerligen ansträngt sysselsättningsläge. Det har också redovisats här tidigare. Det är närmast ett hån mot alla de tusentals som redan i dag går arbetslösa i Norrköping att, som utskottet, motivera behållandet av F 6 i Karlsborg med att ''Karlsborgs kommun skulle drabbas mycket hårt av effekterna av en nedläggning''. De effekter som nu kan komma att drabba Norrköping är definitivt värre. Herr talman! Jag noterar ändå det särskilda yttrande i betänkandet som fyrklöverpartierna har skrivit. Jag vill citera det. Där skrivs bl.a.: ''Med bakgrund av att en majoritet motsatt sig regeringens förslag har vi tvingats acceptera den socialdemokratiska partimotionens förslag att lägga ned Bråvalla flygflottilj F 13 i Norrköping. En nedläggning av F 13 är dock en sämre lösning än en nedläggning av F 6. Den kan dessutom komma att leda till onödigt kostsam omflyttnings och omskolningverksamhet jämfört med den nedläggning av F 6 som regeringen föreslagit.'' Det framgår här mycket klart att fyrklöverpartierna egentligen inte vill ha detta beslut och att ansvaret för detta skall utkrävas någon annanstans. Herr talman! Det bästa i den situation som nu har uppstått är ett bifall till regeringens proposition avseende mom. 77, dvs. det moment som handlar om Bråvalla flygflottilj. Pehr Löfgreen kommer senare i debatten att lägga fram ett sådant yrkande. Om det sedan blir omröstningar om flera förslag om att F 13 skall behållas, kommer jag givetvis i en slutvotering att stötta det förslag som då finns till förmån för F 13.

Herr talman! Även om tiden är kort vill jag tillåta mig ett par ord med anledning av Hans Göran Det tillhör denna debatts obegripligheter att Hans Göran Franck gör sig omaket att över huvud taget motivera sitt motstånd mot ökade försvarsanslag. Min uppfattning är att Hans Göran Franck alltid har haft den uppfattningen, oberoende av det säkerhetspolitiska läget, att försvarsramen är för omfattande. Följaktligen tycker jag att det var väldigt mycket av kammarens tid som gick åt till att motivera precis samma ställningstagande, oberoende av det säkerhetspolitiska läget.
Herr talman! Det är riktigt att jag även tidigare har intagit en position som har inneburit att det gäller att iaktta mycket stor restriktivitet med ökning av militärutgifterna. Den omständigheten att jag även tidigare ansett att det har funnits behov av denna restriktivitet innebär inte på något sätt att jag inte i dag skulle framföra de synpunkter jag har gjort. Det innebär bara att skälen för att framställa dessa yrkanden har blivit oändligt mycket starkare.

Herr talman! Tiden börjar nu ta ut sin rätt. Vi tycks ha passerat försvarsdebattens debattstadium och kommit över i det skede då vi i stället ägnar oss åt att framföra något disparata anföranden från talarstolen. Jag skall dra mitt strå till stacken, men från en något annorlunda utgångspunkt än flertalet tidigare talare. Jag har ägnat en del av min tid åt att studera de motioner som väckts i anledning av regeringens försvarsproposition. Jag har funnit att aktiviteten varit stor. 39 enskilda motioner har väckts, varav 6 främst behandlar frågor med anknytning till totalförsvarets civila delar. De resterande 33 som vi behandlar i samband med dagens betänkande tar upp olika aspekter på det militära försvaret. Med min smak har jag funnit att fyra av dessa motioner utgör en särskilt positiv och upplyftande läsning. Utöver Hans Lindblads -- om jag får kalla det så -- testamentariska föreskrifter, har föregående talare, Hans Göran Franck, tillsammans med andra socialdemokrater ur nedrustningsfalangen väckt två motioner där man ifrågasätter regeringens säkerhetspolitiska analyser. Ifrån dessa ifrågasättanden förordas kraftiga anslagsminskningar och inställd anskaffning och utveckling av ny försvarsmateriel, som flygplan 39 Gripen, nya stridsvagnar, ubåtar och luftvärnsrobotar. I en kds-motion tycker man att regeringens slutsatser av de säkerhetspolitiska förändringarna i omvärlden inte är helt korrekta, och att man borde kunna nöja sig med mindre medelstillskott än regeringen har föreslagit. Jag betraktar inte de tre sistnämnda motionerna som en positiv och upplyftande läsning därför att jag delar deras sakliga innehåll -- jag vill gärna understryka det. Tvärtom! Men jag tycker att läsningen är positiv därför att dessa fyra motioner åtminstone behandlar just de säkerhets och försvarspolitiska principer och avvägningar som rimligen borde vara huvudfrågan för det folkvalda parlamentet. Av samma skäl tycker jag att det är närmast beklämmande att de resterande 29 motionerna, dvs. 90 % av ledamöternas energi, har ägnats åt att försöka hindra föreslagna förändringar, dvs. i praktiken flyttningar eller nedläggningar i försvarets fredsorganisation. De skäl som anförs i motionerna är heller nästan aldrig operativa. De har att göra med regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. Till yttermera visso råder ett närmast matematiskt samband mellan å ena sidan ledamöters vilja att bevara ett visst regemente och å andra sidan det geografiska avståndet från sagda regemente till ledamotens hemvist. Enligt min uppfattning ger detta påtagliga samband -- som naturligtvis kan vara ett rent sammanträffande -- ändå inte så stor respekt för det parlament som ju rimligen har att tillvarata nationens försvars och säkerhetspolitiska intressen. När överbefälhavaren för några år sedan presenterade sin s.k. Verksamhetsidé 90 innebar det mycket av ett brott mot det traditionella tänkandet inom försvaret, kanske särskilt inom armén och kustartilleriet, som har längst att gå från fredsdrift till krigsdrift. VI 90 syftade till att sätta krigsförbanden i centrum. Det var mycket lovvärt. Man skulle möjligen önska att något av VI 90-andan kunde sprida sig också in i Under senare år har snart sagt alla delar av offentlig sektor i Sverige påverkats av nya idéer kring management, målstyrning, rambudgetering och decentralisering. Jag tycker man kan se VI 90 som ett uttryck för samma strävan inom den del av offentlig sektor som utgörs av försvarsmakten. Men riksdagen envisas alltjämt med att lägga sig i vilka kaserner som skall användas i försvarets fredstida verksamhet. Jag menar att den hittillsvarande erfarenheten av denna klåfingrighet inte är särskilt uppmuntrande. Sanningen är att försvarets utförskana under gångna år har sin grund dels i den förra regeringens oförmåga att ta tag i strukturfrågorna, dels också i hög grad i att riksdagen faktiskt aktivt hindrat försvarsmakten från att genomföra nödvändiga rationaliseringar av fredsorganisationen som den har bett om att få genomföra och har velat genomföra. Försvarsministern har tidigare i den här debatten vältaligt utvecklat vilket trendbrott dagens beslut kan innebära. Äntligen kan vi återställa en balans mellan försvarsmaktens uppgifter och dess resurser. Äntligen kan vi ge försvaret medel till en sedan länge eftersatt modernisering och materielanskaffning. Men hela trendbrottet förutsätter att kammarens ärade ledamöter är beredda att acceptera ett borttagande av den del av fredsorganisationen som inte behövs. Ian Wachtmeister redovisade tidigare vilka enorma rationaliseringar han anser möjliga att göra i fredsorganisationen. Men rationaliseringsvinsterna vill Ny demokrati just använda till att rädda diverse förband från nedläggning. Den stillsamma fråga som infinner sig är naturligtvis: Vad är det för vits med att rädda och driva vidare fredsförband som faktiskt inte behövs för att försörja krigsorganisationen? Det är just den typen av populistisk bevarandepolitik som har grundlagt urholkningen av försvarets förmåga och lett oss fram till den situationen där det av regeringen föreslagna trendbrottet är en absolut nödvändighet. Jag kan gärna, herr talman, instämma i delar av den kritik som framför allt Hans Lindblad och i någon mån också Ian Wachtmeister har gett uttryck för, nämligen kritiken mot tröghet och byråkrati inom försvarsmakten. I fråga om svårstyrbarhet är det klart att det inte är någon stor skillnad mellan försvarsmakten och andra delar av svensk offentlig sektor, men ett av skälen till den här trögheten är att riksdagen beredvilligt lämnar ifrån sig resurser och anvisningar men inte ansvar till myndigheterna. Det är givet att rationaliseringstakten i försvaret påverkas av vetskapen om att litet tidsutdräkt ger hyggliga möjligheter till nya politiska räddningsaktioner i riksdagen. En sådan räddningsaktion har nyligen utspelats här i kammaren, till förmån för F 13 i Norrköping. Utan att gå in på skälen för och emot, vill jag ändå säga att det blir särskilt uppseendeväckande när företrädare för Socialdemokraterna och Ny demokrati äntrar talarstolen och ondgör sig över utskottets förslag till nedläggning av F 13. Det är ju Socialdemokraterna som har drivit frågan om nedläggning av F 13, och det är Ny demokrati som slutligen har beseglat flygflottiljens öde. De borgerliga partierna hade ett bättre förslag men fick inte gehör för det. Herr talman! Enligt min uppfattning är vårt sätt att bereda och besluta i försvarsangelägenheter förlegat. Enligt min mening är det nödvändigt att etablera en ordning som innebär att riksdagen anger de säkerhetspolitiska och försvarspolitiska målen, att man gör nödvändiga prioriteringar och avvägningar, att man anslår erforderliga medel och att man beställer den krigs och beredskapsorganisation som anses behövlig. Hur, var och när dessa krigsförband utbildas och övas borde över huvud taget inte vara föremål för diskussion i denna kammare. Det är i grunden en ren verksledningsfråga, dvs. det borde ankomma på ÖB och försvarsmakten, inte på kammarens ledamöter, att besluta om hur riksdagens krigsförbandsbeställningar skall levereras. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande.

Herr talman! Regeringen och försvarsutskottets majoritet föreslår i detta betänkande beträffande arméns grundorganisation att P 6 i Kristianstad avvecklas samt att A 3, också det beläget i Kristianstad, flyttas till Hässleholm och samlokaliseras med P 2. Det står helt klart att de här förslagen får stora konsekvenser för Kristianstadsregionen, och reaktionerna över detta är också mycket starka. P 6 och A 3 är ju en mycket viktig del av Kristianstad ekonomiskt, socialt och arbetsmarknadsmässigt. Flera tusen personer kommer att kastas ut i en mycket oviss arbetsmarknad om förslaget går igenom. Detta är ju inget unikt för Kristianstad; motsvarande effekter uppkommer på alla de platser där det är aktuellt med reduceringar av förband. Skillnaden är dock att det i Kristianstad, med regeringens förslag, försvinner två regementen och att vi därmed blir mer utsatta än andra regioner. Kommunen betecknar med all rätt förslaget som ett dråpslag mot bygden, och det kommer naturligtvis att ta mycket lång tid för regionen att återhämta sig. En nedläggning av den här omfattningen kommer i olika avseenden att sätta mycket djupa spår. Det har man också framfört i uppvaktning till utskottet, men man har inte nått någon större framgång i den borgerliga gruppen. Länet, och alldeles speciellt Kristianstad, är alltså mycket starkt beroende av militär verksamhet. Det är väl helt klart att sådana här dramatiska förändringar slår mycket hårt mot regionen. Kristianstad. Det hälsas med tillfredsställelse. Vi grundar vårt förslag närmast på att utbildningsbetingelserna där är betydligt bättre än i Hässleholm och att det därför vore fel att flytta regementet som regeringen och utskottsmajoriteten vill. Det är väl alldeles klart att ekonomin spelar en mycket stor roll vid bedömningar av det här slaget. Men kostnadsskillnaden mellan regeringens Hässleholmsalternativ och det socialdemokratiska förslaget blir faktiskt liten i ett längre perspektiv. Det finns mycket starka sakskäl för att bifalla den socialdemokratiska reservationen och låta A 3 stanna kvar i Kristianstad. Jag hoppas naturligtvis att kammarens ledamöter tar detta till sig, särskilt alla de som tidigare gett intryck av att anse att någon nedläggning eller flyttning inte skall ske. Det är väl helt klart att många i dag är mycket besvikna på de borgerliga partiernas agerande i frågan. Speciellt Moderaterna, med nuvarande skatteminister Bo Lundgren i spetsen, profilerade sig mycket starkt i frågan om regementet i Kristianstad under valrörelsen och lämnade upprepade garantier för att såväl P 6 som A 3 skulle få vara kvar vid en borgerlig valseger. Också andra ledande moderater deltog lokalt på torgmöten under valrörelsen och backade upp det moderata förslaget. Många trodde naturligtvis på de här löftena. Det handlade t.o.m. om ett ekonomiskt tillskott till försvaret på över 20 miljarder, som skulle garantera att regementena skulle finnas kvar. Man hade alltså en uppfattning före valet och en annan uppfattning efter valet. Jag tycker inte att det är vidare hederligt att agera på det sättet. I dag gäller alltså något helt annat. Det vi nu upplever betecknar jag som en politisk skandal. Jag tycker inte att man får bete sig så här i något sammanhang -- inte heller i det politiska livet. Jag tycker att det är ett anständighetskrav att Moderaterna hade levt upp till det man sade i valrörelsen. Jag noterar också att utskottet ställer sig positivt till att regementsledningen, bl.a. vid P 6, får stor frihet att själv besluta om kvarvarande förbandsproduktion i syfte att finna nya verksamheter för de anställda. Det skulle då bli ett tillkännagivande till regeringen på den punkten. Därmed öppnas möjligheten att använda pengar som annars skulle gått till värnpliktsersättningar, ammunition, drivmedel, övningar och till personalinsatser av olika slag. Det är, som jag ser det, en klok uppläggning. De borgerliga partierna i utskottet avstyrker dock den socialdemokratiska partimotionens krav på särskilda medel för de orter som drabbas. Det beklagas. Konsekvenserna för Kristianstadregionen av regeringens förslag, som här följs upp av den borgerliga majoriteten, blir mycket svåra, vilket jag har pekat på tidigare. Indragningarna kommer att sätta mycket djupa spår i kommunen, och staten bör naturligtvis ta ansvar för investeringar i ny sysselsättning. Till sist, herr talman, vill jag något kommentera min motion som föreslår att P 6 i Kristianstad blir platsen för ett miljövärnsregemente. I behandlingen av motionen säger utskottet att man erfarit att FN-konferensen i Rio de Janeiro skall behandla en rapport om bl.a. civil användning av militära resurser som kan användas för miljön och att en nationell aktionsplan görs upp. Innan Sverige vidtar några åtgärder i denna riktning bör konferensens resultat avvaktas, säger utskottet. Tanken på ett miljövärnsregemente är god och bör sättas i verket, som jag ser det. Sverige, som initiativtagare till frågan i FN, bör också mycket snabbt agera och ta det första steget för att omvandla militära resurser till miljövärn. Jag hade naturligtvis hoppats på en mer offensiv inställning till ett miljövärnsregemente på P 6 i Kristianstad. Jag respekterar dock att man nu vill avvakta FN-konferensens resultat, och jag får för egen del snabbt återkomma i frågan efter det att konferensens resultat har utvärderats och vi har fått ett positivt besked från FN. Herr talman! Jag ansluter mig till samtliga socialdemokratiska reservationer, men nöjer mig med att yrka bifall till samma reservationer som

Herr talman! I betänkandet liksom i propositionen föreslås att det militära centret i Almnäs, Södertälje, skall läggas ned. Som jag har sagt flera gånger tidigare här i kammaren finns det en rad argument för att detta är oklokt. Det innebär dessutom att man avstår från välbehövliga besparingar. Jag vill speciellt peka på de operativa, produktionsmässiga och ekonomiska fördelarna med att bevara Ing 1 och övriga enheter på Almnäs. I skuggan av kriget i Gulfen, oron i Baltikum och den militära upprustningen på Nordkalotten finns det all anledning att understryka den betydelse som Enligt militär sakkunskap är Stockholmsområdet särskilt känsligt för angrepp efter kort militär förvarning. Ju mer överraskande en angripare kan göra en operation, desto mer har han att vinna på att han inriktar sig på Stockholmsområdet. Avgörande för försvarsområdets förmåga att lösa sina uppgifter är hur lång eller kort den förvarning blir som gör det möjligt att höja beredskapen, t.ex. genom att kalla in krigsförband. Mot bakgrund av de erfarenheter som finns av modern krigföring är det inte realistiskt att räkna med att allmän mobilisering skall hinnas med före ett krigsutbrott. Därför är det av stor vikt att kunna disponera förband på nära håll. Stockholm bedöms kunna bli inneslutet i ett mycket tidigt skede av ett angrepp. Försvaret av detta inneslutna Stockholm skall kunna ske ända till dess förstärkning anländer. Förmågan att försvara huvudstaden beror då på hur många förband som kan mobiliseras innanför ''inneslutningsringen''. Detta kräver dels att de värnpliktiga till 100 % är rekryterade från Stockholmsområdet, dels att reservbefäl och yrkesbefäl bor i Stockholm och dels att förbandets materiel finns i området och inte är utlånat till något utbildningsregemente utanför länet, t.ex. i Småland. Det är helt orealistiskt att tro att det tänkta försvaret av Stockholm skall kunna fullföljas om utbildning skall ske i Eksjö. Ing 1 på Almnäs har därför en utomordentligt viktig operativ betydelse. En nedläggning av Ing 1 innebär stor risk för att befälhavaren i Storstockholms försvarsområde inte disponerar några ingenjörsförband i det mest kritiska skedet. En nedläggning kan alltså innebära att länets olika delar blir skilda från varandra och från omvärlden utan att det finns resurser att upprätthålla förbindelser i form av väg och brobyggnad och dessutom flygfältsreparationer. Den operativa betydelsen av att ha två förband, I 1 och Ing 1, i Storstockholmsområdet är alltså odiskuktabel. Det är inte heller oväsentligt att ha ett skräddarsytt förband för att kunna lösa just förbindelseproblemen i Stockholm, ''staden mellan broarna''. Betydelsen av Ing 1 i freds-, kris och krigstid har också ökat för flera andra funktioner: utrymning och transporter från Storstockholm, transporter av förband till Stockholm för stadens försvar, försvar av Arlanda och samtidigt därmed också förbindelserna till övre Norrland. Den produktionsmässiga fördelen är också helt oomtvistlig, liksom det faktum att Ing 1 och Almnäs är överlägset när det gäller kostnadseffektivitet. --Anläggningen är modern. --Den är skräddarsydd för utbildning av fältarbetsförband. --Den ligger nära det område i Sverige där den allra största delen av värnpliktiga bor, vilket ger mycket låga kostnader för värnpliksresor. Den har mycket goda sociala förhållanden för de värnpliktiga. --Den har effektivt personalutnyttjande i utbildningen. Ing 1 utbildar samma antal värnpliktiga som Ing 2 med lika bra resultat men med 40 % färre yrkesofficerare. De ekonomiska sakskälen talar för sig själva. Chefen för armén har i en PM så sent som i januari i år redovisat nya beräkningar för omstruktureringen av armén.

Det här är en efterhandskonstruktion i försöken att hitta argument för utskottets ställningstagande. Besparingsargumentet är utskottet inte heller intresserat av. Också om man använder andra siffror än chefen för armén har gjort och tar utskottets beräkningar, som ger väsentligt lägre besparingar, är detta märkligt. I en tid då Sverige har ett budgetunderskott på 100 miljarder kronor, är riksdagen ointresserad av en besparing som enligt utskottet skulle ge 50 milj.kr. fram till år 2002 Utskottet förtiger också det faktum att Ing 1 är så mycket effektivare än Ing 2. Klara utvärderingar visar att Ing 1 med samma eller bättre kvalitet kan prestera samma resultat som Ing 2 men med 40 % Personalen vid Ing 1, både den militära och den civila, är en mycket effektiv säkerhets och försvarsenhet, som arbetat oerhört hårt för att göra anläggningen till den bästa i Sverige. Tyvärr är det i detta sammanhang uppenbarligen inte sakskäl och omsorg om huvudstadens försvar och skydd som styr beslutet. Det är dessutom intressant att notera att ingen av mina kolleger från Södertälje finns med i debatten, vare sig Lars Biörck, Sören Lekberg eller Pär Granstedt, som ju tidigare har sagt sig vara för att bevara Ing 1. Betyder det också att de tänker rösta för en nedläggning? Herr talman! Det är tyvärr bara att konstatera att skyddsbehovet för huvudstaden är ointressant, att besparingsmöjligheterna inte tas till vara, att Sveriges modernaste anläggning offras och att Sveriges effektivaste ingenjörsförband läggs ned. Detta, herr talman, är ett mycket högt pris för att försvarsministern skall få ha kvar regementet i sin egen valkrets. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 19.

Herr talman! Kära åhörare! I dag den 3 juni börjar FN:s konferens Miljö och utveckling i Rio. Där konstaterar man att en summa motsvarande världens militära utgifter under en vecka, 750 miljarder kronor, skulle behöva överföras till uländerna varje år om vi skall kunna rädda miljön på jorden. Samma dag, just i dag, kommer vi i Sverige att besluta om att höja våra militära utgifter. Det är skamligt, och jag skäms. Vad jorden behöver är inte mer vapen och fler militärer. Det som hotar Sverige är inte en invasion utan en pågående miljöförstöring, med bl.a. ett uttunnat ozonlager, klimatförändringar och ett växande sopberg. Många saker kan man förhandla om, men livet är inte förhandlingsbart. Vi håller på att föröda förutsättningarna för liv på jorden, därför att de flesta av oss har skygglappar för ögonen och bara tittar på sin egen lilla ort, sitt eget lilla utskott eller har för mycket gammalt tänkande i huvudet och inte kan ta till sig nya kunskaper. Utan ozonlager, utan rent vatten och utan matjord kan inte människor leva. Vi har kanske tio år på oss att vända utvecklingen rätt. Därför tycker jag att det är så beklämmande att vi här i dag diskuterar ökade militära utgifter i stället för att diskutera de verkliga hoten, dvs. hoten mot vår livsmiljö. Fienden kommer inte utifrån utan finns mitt ibland oss och består till stor del av vår egen livsstil. Miljöhoten är verkligen akuta och riktade mot oss som lever nu. Konsekvenserna kommer med oerhörd kraft att drabba våra barnbarn om vi inte besinnar oss. Det mest tragiska i dagens försvarsbeslut är att vi förmodligen kommer att fatta beslut om att fortsätta JAS-projektet med delserie 2. Just nu skulle vi kunna avbryta projektet utan att drabbas av skadeståndskrav. Delserie 1 måste fullföljas, men varför vi skall fortsätta att bygga ytterligare plan som vi inte behöver och inte har råd med går över mitt förstånd. Det minsta vi borde göra är att använda de plan vi har så länge de duger och inte ersätta dem snabbare än nödvändigt. Det är ett upprörande slöseri! I jämförelse med alla de besparingar vi kommer att tvingas till på alla andra områden, är jag övertygad om att väljarnas vrede kommer att drabba oss hårt när de ser att vi har satt militära behov före såväl miljön som vård och utbildning. Om Ny demokratis ledare vore här i kammaren, men det är han ju inte, skulle jag be honom precisera hur man, som han sade här för en stund sedan, lätt som en plätt skulle kunna rationalisera 10 % inom sjukvården och där spara 20 miljarder kronor per år. Jag skulle också vilja fråga honom om motivet till att han vill spara och rationalisera inom sjukvården och inte inom försvaret. Det kan knappast vara vanligt folk eller sunt förnuft som har väglett honom i det här fallet. Massmedia kanske kan hjälpa mig att få svar. I går träffade jag en grupp arbetslösa från Gullmarsplans vuxengymnasium. De undrade vad vi håller på med i riksdagen, och vad vi socialdemokrater är för ett konstigt arbetarparti som vill slänga ut ytterligare 40 miljarder på ett förlegat militärt projekt, när det är så många mer angelägna behov som vi inte kan tillgodose. Jag kunde bara instämma och svara att vårt parti tyvärr är splittrat när det gäller JAS-projektets fortsättning. Jag är övertygad om att vi politiker även i denna fråga har avskärmat oss från folkviljan och genomdriver ett förslag som inte är förankrat bland våra väljare, oavsett parti. Enligt uppgifter från statistiska centralbyrån stöds den borgerliga regeringens förslag om ökade militärutgifter av endast 12 % av folket. Jag uppmanar alla övriga riksdagsledmöter att ta hänsyn till denna folkliga opinion. Jag stöder helhjärtat motionerna på detta område, skrivna av ledamöter från Broderskapsrörelsen, de kristna socialdemokraterna, från SSU och från kvinnoförbundet. Jag står också bakom motionerna från Hans Göran Franck m.fl. Herr talman! Jag yrkar bifall till meningsyttringen när det gäller mom. 53, som innebär att delserie 2 För övrigt anser jag att vapenvägran skall avkriminaliseras och att de resurser som används till att sätta värnpliktsvägrare i fängelse skall föras över till anslaget för bekämpande av ekonomisk brottslighet. Jag yrkar därför bifall även till motionerna Fö901